Herr talman! Några kvarter härifrån, vid kajen nedanför slottet, ligger en fiskekutter från Gilleleje i Danmark. Den här båten kallas miljökuttern Anton. Den hyrs av Föreningen Norden för att användas i samband med avslutningen på det nordiska miljö och biologiåret här i Stockholm. På kajen har besättningen såväl ett fiskekök som en fin utställning om Östersjöns miljö. När jag besökte dem i går kunde de visa att mer än 30 vetenskapliga, miljöinriktade och andra framstående organisationer från alla länder runt Östersjön skrivit på en appell för Östersjöns miljö. Apellen kräver konkret att en internationell utfrågning -- eller hearing som man säger numera -- Litauen, Polen och Tyskland berörs av de effekter som en Öresundsbro ofrånkomligen för med sig. Det är rimligt att de också får med ett ord i laget innan något definitivt beslut fattas. Man har tidigare skickat apellen till både den svenska och den danska regeringen, men ingen av dem har svarat. Vi har i tidningarna kunnat läsa att Finland anmält Danmark till internationella domstolen i Haag för bygget av en bro över Stora Bält. Bron hindrar uttransporter av oljeplattformar och högre fartyg från finska varv. Liksom i fallet med den Öresundsbro som vi debatterar här nu, underlät Danmark att rådgöra med Finland innan man fattade sitt beslut om att bygga en bro över Stora Tycker ni socialdemokrater, moderater och folkpartister att det är bra utrikespolitik att fullkomligt strunta i att rådgöra med våra grannländer om ett stort byggnadsföretag, som på ett betydande sätt påverkar deras varvsindustri, fiskenäring och miljö? Anser ni att det står i överensstämmelse med Helsingforskonventionen, som skall skydda vårt gemensamma innanhav från fortsatt miljöförstöring? Anser ni att det står i överensstämmelse med andra överenskommelser som skall säkra Östersjöländernas tillgång till farleder ut till Kattegatt? Vi i miljöpartiet de gröna anser att ett beslut här i dag i Sveriges riksdag om att bygga en Öresundsbro skulle vara ett flagrant övergrepp på våra grannländer runt Östersjön. Det vore att fullkomligt strunta i avsikten och andan i en rad konventioner. Det vore rena stormaktsfasonerna. Vi ställer oss bakom miljökuttern Antons apell. Vi anser att det borde vara ett minimikrav att låta våra grannländer runt Östersjön få säga sitt och påverka beslutet om de framtida Öresundsförbindelserna. En internationell hearing skulle vara ett bra sätt att åstadkomma detta. Herr talman! Frågan om fasta förbindelser över Öresund har diskuterats mycket länge. Det betyder inte att beslutsunderlaget vi har framför oss i dag är bra. De långa och många diskussionerna har gällt var en bro skall ligga, vem som skall betala den, vad den kan tänkas kosta, den tekniska utformningen och kanske framför allt hur man skall kunna komma överens mellan Sverige och Danmark. Däremot är det märkvärdigt tunt med både seriösa trafikprognoser och seriösa konsekvensbeskrivningar för miljö, bebyggelse och samhällsutveckling. Ta trafikprognoserna som exempel. Den enda officiella trafikprognos vi har här i dag fanns med i 1987 års Öresundsutredning. Detta är en mycket låg siffra. Den kan jämföras med Ölandsbron som trafikeras med 12 000 bilar per dygn. Det är inte särskilt underligt att många har ifrågasatt den. Likväl har denna trafikprognos utgjort underlag för bl.a. miljöanalyserna. I propositionen har regeringen övergett prognosen på 6 500 bilar per dygn. I stället talar man om 8 000--10 000 bilar per dygn. Något sakligt underlag för denna reviderade uppfattning redovisas emellertid inte. Siffran framstår snarare som ett hugskott. Man kan naturligtvis fråga sig varför regeringen inte i stället valde siffran 20 000, eller varför inte 30 000 bilar per dygn. Det skulle i vart fall stämma bättre med de gissningar som jag har hört från olika trafikforskare. Den långsiktiga siffran, dvs. trafiken efter några år, torde enligt dessa källor hamna på det dubbla eller tredubbla -- dvs. 60 000--90 000 fordon per dygn. Det förefaller mig vara betydligt mer trovärdiga gissningar för en ca 2 mil lång motorväg som förbinder en miljonstad med en kvartsmiljonstad. Om vi nu antar att regeringen verkligen tror på en trafikmängd på 8 000--10 000 bilar per dygn, vilket i och för sig är osannolikt, så borde den också utgå från detta tal i miljökonsekvensanalysen. Men så är det icke. När man räknar på miljöeffekterna är det fortfarande bara 6 500 bilar, trots att det rör sig om 10 000 bilar när man räknar på ekonomin och annat. Anser ni socialdemokrater, moderater och folkpartister att det är trovärdigt och seriöst att räkna med en lägre trafikprognos när det gäller miljön och en högre när det gäller ekonomin -- för en och samma bro? Anser ni verkligen, om ni vågar vara ärliga, att propositionens trafikprognos på 10 000 bilar per dygn skall tas på allvar? Vi i miljöpartiet de gröna anser att en mer seriös och trovärdig trafikprognos måste tas fram. Även miljökonsekvensutredningen måste göras om med hänsyn till den ändrade trafikprognosen. Detta måste naturligtvis göras innan vi här i riksdagen tar definitiv ställning till en eventuell Öresundsbro. Vi anser att riksdagen bör veta vad den beslutar om! Miljökonsekvensutredningen behöver göras om också av en rad andra skäl. I utredningen från 1987, som utgör det beslutsunderlag vi har här i dag, har man jämfört utsläpp från moderna och delvis framtida avgasrenade bilar och lastbilar med dagens och gårdagens utsläpp från färjetrafiken. Man har inte tagit hänsyn till att även färjor utvecklas ur miljösynpunkt. Under de allra senaste åren har miljödebatten gällt även sjöfarten, och det har redan börjat ge effekter. Det visar sig att utsläppen från sjöfarten kan renas till 90 % eller mer. Detta är möjligt dels genom att använda bättre bränslen, dels genom reningsutrustning på fartygen. De första fartygen med sådana egenskaper uppges nyligen ha kommit i trafik. Med tanke på att sjöfarten är vida överlägsen vägtrafiken ur energisynpunkt och att sjövägen till kontinenten är betydligt kortare än omvägen genom Köpenhamn och Danmark, så innebär detta att en utvecklad färjetrafik ur miljösynpunkt är betydligt bättre än en motorvägsbro. Den gjorda miljökonsekvensanalysen visar också stora brister när det gäller alternativet en ren järnvägstunnel. Visserligen visar utredningen att en järnvägstunnel är bäst ur miljösynpunkt. Men den tar inte hänsyn till att en sådan tunnel skulle medföra en totalt sett ökad järnvägstrafik på vägtrafikens bekostnad i stora delar av vårt land och därigenom också medföra en betydligt större positiv miljöeffekt än vad som redovisas. Från miljöpartiets sida anser vi att alternativet en ren järnvägstunnel borde utretts på ett betydligt mer ingående och seriöst sätt. Vi menar att en sådan förbindelse som en del av en medveten och genomgripande trafikpolitisk strategi för ökad och bättre järnvägstrafik skulle medföra mycket stora miljövinster. Till vinsterna skulle också minskad vägtrafik kunna räknas, vilket i sig också leder till mindre trafikolyckor, mindre vägslitage och bättre framkomlighet på vägarna. De sammantagna samhällsekonomiska vinsterna eller besparingarna skulle bli mycket stora. Även när det gäller vattengenomströmningen i Öresund är beslutsunderlaget mycket bristfälligt. Det är så, som ni alla säkert vet vid det här laget, att hela Östersjöns biologi och miljö är beroende av inflöde av syrerikt saltvatten genom Öresund. Eftersom saltvattnet är tyngre än sötvattnet som strömmar ut ur Sundet så är vattendjupet och tvärsnittsarean i sundet av avgörande betydelse. En bros alla pelare bromsar vattnet och försämrar på så vis genomströmningen. Det leder till att de syrefria och döda bottnarna breder ut sig ytterligare i Östersjön och att saltvattensberoende djur och växter slås ut. Dit hör t.ex. den värdefulla torsken. Nu föreslår regeringen att man skall kompensationsmuddra i Sundet för att på så vis förbättra vattengenomströmningen. I Öresundsutredningen uppges att 3,1 miljoner kubikmeter slam behöver tas upp ur Sundet för att åstadkomma en oförändrad genomströmning. I den danska miljörapporten från i år uppges däremot att 9,2 miljoner kubikmeter måste tas upp för att genomströmningen inte skall försämras. Eftersom slamtjockleken i sundet endast är knappt 1 meter betyder det att man måste gräva ner sig i kalkberggrunden. Självklart skulle dessa synnerligen omfattande muddringar medföra en rad nya miljöproblem. Vattnet skulle slammas upp vilket förändrar livsbetingelserna till det sämre i området. Tungmetaller och andra miljögifter som finns i slammet skulle spridas i vattnet och utöva sin miljöpåverkan vida omkring. Det är mycket osäkert hur pass väl syresatt vattnet skulle bli i ett kraftigt muddrat Öresund. Det skulle också bli mycket dyrt, och muddringarna skulle behöva göras om gång på gång eftersom nytt slam hela tiden avsätts på bottnen. Därtill kan läggas att det rör sig om mycket delikata och endast delvis förstådda ekologiska förhållanden som är intimt beroende av en endast delvis förstådd vattenbalans i främst Öresund. Osäkerheten är alltså mycket stor. Ni socialdemokrater, moderater och folkpartister borde lyssna till och ta varning av professor Bengt Ove Jansson, chefen för Stockholms havsforskningscenter. Han sade vid utfrågningen vi hade här i riksdagen för några veckor sedan att det är omöjligt att fatta något förnuftigt beslut på det underlag vi nu har om vattenförhållandena i Öresund. Det är omöjligt att fatta något förnuftigt beslut eftersom det saknas ett underlag som duger till att fatta beslut på. Ni borde ta varning av alla de andra forskare som har dömt ut beslutsunderlaget. Se till exempel den skrivelse som danska forskare från handelshögskolan, tekniska högskolan och universitetet i Köpenhamn skickat till det danska folketinget. Där visar de på en lång rad brister i beslutsunderlaget som faktiskt gör det omöjligt att fatta ett förnuftigt beslut. Dessutom är det faktiskt så att den utformning och sträckning av förbindelsen som regeringen nu föreslår inte är densamma som utretts i Öresundsutredningen. Det betyder att konsekvensanalyserna i utredningen inte är tillämpliga på det förslag vi nu har att ta ställning till. Ni borde också påminna er själva om försiktighetsprincipen som svenska regeringen utomlands vill hävda som grundläggande för miljöarbetet. Försiktighetsprincipen påbjuder att man inte skall spela hasard med miljön. Den påbjuder i stället att man skall avstå från exploateringar och utsläpp där risken för miljöeffekter är betydande. Skulle försiktighetsprincipen tillämpas vad gäller Öresundsförbindelserna så kan omöjligen en bro accepteras i nuläget. Herr talman! Med tanke på de mycket omfattande brister som jag påtalat i beslutsunderlaget, främst vad gäller miljöeffekterna men också vad gäller trafikprognoserna, ekonomin i projektet och andra samhällseffekter, så yrkar jag på att ärendet återförvisas till utskottet för vidare beredning. Med tanke på att det är osäkert om en tillräcklig del av kammarens ledamöter kommer att stödja kravet på återförvisning yrkar jag också bifall till reservation 1, som innebär att beslutsunderlaget måste förbättras innan vi kan gå till beslut i ärendet. Jag lämnar därmed diskussionen om beslutsunderlaget och övergår till själva sakfrågan. Vad skall vi med en Öresundsbro till? Det är en fråga som våra vänner på miljökuttern Anton har fått från många stockholmare de sista två dagarna. Uppenbarligen upplever den överväldigande majoriteten av Antons besökare att det är onödigt med en Öresundsbro. Den behövs inte för trafiken ner till Tyskland och längre ner i Europa. Då är ju färjetrafiken överlägsen. Samma uppfattning har en rad tunga intressenter, som t.ex. SJ och Åkeriförbundet, redovisat i sina remissvar och i många andra sammanhang. Omvägen över Köpenhamn och Danmark är just en omväg. Öresundsutredningens ordförande Gunnel Ferm sade i tidskriften Ny Teknik nr 10/1989 följande: ''Jag tycker inte att den här frågan har något med Sveriges förhållande till EG att göra. Öresund är faktiskt inte den närmaste vägen till kontinenten.'' Men i regeringens proposition förs ett resonemang om att just närmandet till EG motiverar en Öresundsbro. Där hävdas t.o.m. att bron är av största betydelse för industrins konkurrensförmåga. Detta kan inte betecknas som annat än en kovändning, som dessutom står i skarp kontrast mot vad som rent sakligt har anförts från såväl experthåll som från de närmast berörda. Det är ett flummigt resonemang som bottnar i irrationella och känslomässiga förhoppningar om en bekymmersfri och obegränsad tillväxt. Detta är världsfrånvänt och farligt. Det leder till felinvesteringar, miljöförstöring och regional obalans. Europa försämras stadigt. Häromdagen kunde vi i tidningarna läsa att försurningen har gått betydligt längre än vad som tidigare antagits. Det betyder att markens förmåga att bära både grödor och skog snabbt har försämrats. Den kväveförsurning som biltrafikens utsläpp orsakar är värre än den mer välbekanta svavelförsurningen. Kvävet drar med sig mer av giftiga aluminiumföreningar ur marken och skadar växternas fina rottrådar. Redan nu kan man beräkna att förluserna i form av mindre skogstillväxt i södra Sverige motsvarar miljardbelopp varje år. Nedfallet av kväve är flerfalt större än vad som skogsmarkerna klarar. Kvävet hamnar sedermera i havet, antingen direkt från luften eller via vattendrag. I havet fungerar det som ett växtnäringsämne som stimulerar algtillväxten. Algerna dör så småningom och faller till bottnen där de bryts ner av syreförbrukande bakterier. Effekten blir minskad syrehalt i vattnet. Detta leder i sin tur till att fisk och andra havslevande djur får en försämrad livsmiljö. De syrefria bottnarna i Östersjön är redan nu mycket omfattande, och i många kustnära områden har mycket av det biologiska livet utarmats eller slagits ut helt. Att i denna situation för tiotals miljarder kronor bygga en motorvägsbro som allvarligt förvärrar en redan katastrofal miljösituation kan enbart betecknas som vansinnigt. Den positiva effekt som avgasreningen har förtas av ökad biltrafik, och miljöproblemen förvärras alltmer. Herr talman! Ofta hävdas att växthuseffekten är det största miljöhotet. Den orsakas främst av koldioxidutsläppen från förbränning av fossila bränslen. I Sverige står biltrafiken för en tredjedel av dessa utsläpp. De påverkas inte alls av katalytisk avgasrening. Tvärtom leder denna avgasreningsmetod till kraftigt ökade utsläpp av dikväveoxid som också bidrar till ökad växthuseffekt. Ökar vägtrafiken så ökar utsläppen av både koldioxid och dikväveoxid. Byggandet av en motorvägsbro över Öresund kommer alltså ytterligare att förvärra växthuseffekten. Jag vill också i sammanhanget peka på att riksdagen tidigare har beslutat om konkreta miljömål för koldioxidutsläppen och kväveoxidutsläppen. I internationella avtal har vi också förbundit oss att klara bestämda miljömål vad gäller kvävetillförseln till Östersjön. Samtliga dessa miljömål är akut hotade av den ökande biltrafiken. En Öresundsbro kommer att göra det än mer besvärligt, ja kanske direkt omöjligt, att med politiskt rimliga medel klara miljömålen. Dessutom är det så, att dessa miljömål ingalunda är tillräckliga för att verkligen stoppa miljöförstöringen. Sverige och Europa skulle behöva en ny trafikpolitik som verkligen tog hänsyn till miljön. En sådan politik måste gå ut på att minska biltrafiken, bygga ut järnvägstrafik och miljöanpassad kollektivtrafik samt att snabbt stimulera en övergång från fossila bränslen till biobränslen. En Öresundsbro är uppenbarligen ett stort steg i motsatt riktning. Därför säger vi i miljöpartiet de gröna bestämt nej till varje form av fast förbindelse för väg och biltrafik över Öresund. Vi säger nej till en trafikpolitik som leder till en accelererande miljökollaps och ökad regional obalans. I stället vill vi utveckla sjöfart och järnvägstrafik så att vi den vägen kan klara våra transportbehov. Jag yrkar därför bifall till reservation 2, som innebär ett avslag på regeringens förslag om fast Herr talman! Till betänkandet finns ett antal reservationer fogade som gäller den fortsatta behandlingen om riksdagen, mot allt förnuft, skulle godta regeringens avtal med den danska regeringen att bygga en Öresundsbro. I reservation 4 kräver vi att ett särskilt handlingsprogram mot luftföroreningar då måste utarbetas -- främst för södra Sveriges del men också resten av landet. Målsättningarna för ett sådant program måste vara naturens krav. Programmet måste innehålla verkningsfulla och konkreta åtgärdskrav som rimligen leder till att naturens krav uppfylls inom rimlig tid. Regeringen bör återkomma till riksdagen före årets utgång med ett förslag till sådant program. Om ni socialdemokrater, moderater och folkpartister menar något med alla era yviga löften om att stoppa miljöförstöring och anpassa er till naturens krav så borde även ni ställa upp på den reservationen. Men jag vågar slå vad om att ni inte vågar. För ni har aldrig vågat. För ni menar inte allvar med alla era yviga miljölöften. Det har alltid varit tomt prat och kommer att så förbli. Herr talman! Jag yrkar bifall till reservation 4. I reservation 5 tar vi fasta på enigheten bakom den s.k. nollösningen, dvs. att vattengenomströmningen i Öresund inte skall få försämras av brobygget. Vi kräver i reservationen att ytterligare, mer realistiska och noggranna utredningar skall göras i denna fråga. Visar de att risken är betydande för att nollösningen inte skall gå att uppnå måste Öresundsbron i rimlighetens namn stoppas. Det är också helt i enlighet med vad folkpartiets landsmöte och socialdemokraternas kongress har sagt. Menar ni socialdemokrater, moderater och folkpartister allvar med det ni skriver om nollösningen så borde ni ställa upp även på den reservationen. Men det gör ni inte. I stället hycklar ni. Herr talman! Jag yrkar bifall till reservation 5. Regeringen har i propositionen föreslagit att brobygget skall tillåtlighetsprövas enligt naturresurslagen. Men om ett beslut enligt den lagstiftningen överklagas, så hamnar det hos regeringen för avgörande. Som bekant har regeringen redan skrivit på ett avtal som i praktiken innebär att regeringen förbundit sig att tillåta brobygget. En tillåtlighetsprövning enligt naturresurslagen blir därför fullkomligt meningslös, en skenmanöver ägnad att förvirra den folkliga opinionen. Vi har därför i reservation 6 krävt att tillåtligheten i stället skall prövas enligt miljöskyddslagen. Då skulle vi få en någorlunda seriös miljöprövning av brobygget. Dess värre står vi helt ensamma bakom detta egentligen ganska blygsamma krav. Det demonstrerar än en gång ointresset från de andra partierna att ta någon riktig miljöhänsyn. Herr talman! Jag yrkar därför bifall till reservation Jag vill också peka på att det avtal som regeringen vill att riksdagen skall godkänna innebär att SJ skall åderlåtas på 150 miljoner om året för att få trafikera bron. Med hänsyn till att järnvägstrafiken redan nu är kraftigt missgynnad samhällsekonomiskt sett och att SJ nyligen drabbats av en rad nya pålagor, anser vi att SJ helt skall kompenseras för detta. Det finns en lång rad andra frågor av stor betydelse för huruvida en motorvägsbro över Öresund kan accepteras. Dit hör ekonomin i projektet, effekter på den regionala balansen i vårt land, aspekter på vår förmåga att försvara oss i tider av ofred, effekter på näringslivet osv. En rad andra ledamöter i mitt parti kommer att ta upp dessa frågor i den fortsatta debatten. Jag avstår därför nu ifrån att ta upp dem. Herr talman! Vi i miljöpartiet de gröna står naturligtvis bakom alla de övriga reservationer som vi står med på men som jag inte har yrkat bifall till.

Fru talman! Anders Castberger har för folkpartiets räkning försökt förklara varför man är för en omväg genom Köpenhamn och Danmark. Det är naturligtvis en något märklig argumentering som vi här under en stund har kunnat lyssna till. Det visar sig att man i folkpartiet nu tydligen snubblar när det gäller detta med en nollösning. Anders Castberger yrkar ju bifall till den i det här sammanhanget väckta motionen. Han är fortfarande för feg för att ställa sig bakom den reservation som vi i miljöpartiet tillsammans med vänstern och centern har i detta betänkande och där just den här frågan tas upp. Precis som folkpartiets landsmöte har krävt skall bron alltså inte byggas om man inte kan garantera en nollösning. Jag skulle vilja rekommendera Anders Castberger att läsa vad som står på debattsidan i dagens DN. Professor Bengt-Owe Jansson och Erik Dahmén har där en artikel om just detta med en nollösning. Anders Castberger var inte med vid den utfrågning här i riksdagen då Bengt-Owe Jansson var med. Därför kan jag förstå att Anders Castberger har missat detta. Bengt-Owe Jansson är i alla fall en av landets främsta experter på marin biologi och marin ekologi, och han säger klart och tydligt att det inte går att utifrån det beslutsunderlag som vi nu har garantera en nollösning. Detta är helt omöjligt. Den beräkning som SMHI har gjort är en teoretisk modell. Det går inte att med någon större säkerhet säga att den kommer att överensstämma med verkligheten. Vad gör Anders Castberger och ni andra i folkpartiet om bron byggs, i tron att detta med en nollösning skall fungera, och det senare visar sig vara en omöjlighet? Vad gör man om torsken och blåstången i Östersjön dör ut och det blir en omfattande miljökatastrof och ännu större syrefria bottenytor? Rycker man på axlarna igen och säger att man inte kunde veta det tidigare? Jag tycker att det som kommer till uttryck här är mycket dålig miljöpolitik. Det stämmer inte alls överens med vad man i folkpartiet i olika sammanhang säger. Inte heller stämmer det överens med den princip som vi annars brukar vara eniga om här i riksdagen, nämligen försiktighetsprincipen -- att vi inte skall spela hasard med miljön.

Fru talman! Mycket av det som Anders Casteberger sade förtjänar kommentar. Dock skall jag koncentrera mig på ett par saker. Anders Castberger påpekar olika områden där Öresundsprojektet inte får leda till att luften i Skåne försämras. Det får inte leda till att vi påverkar vattenutbytet med Östersjön osv. Men vilka garantier har Anders Castberger och folkpartiet liberalerna för att så inte sker? Vi måste skaffa oss sådana garantier innan vi kan säga ja eller nej. Att offra Östersjöns ekologiska balans och Skånes miljö i fromma förhoppningar om att det kanske kan lösa sig håller inte, Anders Castberger. Det finns ytterligare en debattartikel i Dagens Nyheter förutom den som Roy Ottosson relaterade till och som är undertecknad av nio forskare. Där konstaterar man att det inte i dag finns någonting som garanterar att man kan klara den s.k. nolllösningen. Det finns teoretiska beräkningar och fromma förhoppningar, men inga garantier. Sedan talar Anders Castberger om fria människors fria val som kan välja att åka bil eller välja något annat färdsätt när man skall ta sig mellan Malmö och Köpenhamn. Men de fria människors val av frisk luft, ekologisk balans, gröna skogar och levande hav i stället för asfalt, betong och luftföroreningar struntar Anders Castberger i. Jag tycker att det resonemang som folkpartiet liberalerna för i fråga om Öresundsprojektet och miljön är hyckleri. Anders Castberger är den främsta hycklande demagogen i denna fråga.

Fru talman! Roy Ottosson säger att vi nu har fått reda på att det är folkpartiet liberalernas linje att köra en omväg över Danmark. Vi tror att det på sikt kommer att finnas ett intresse hos människorna att inte bara använda Öresundsbron för de regionala effekters skull som jag redovisade, utan också så småningom när det skapas en ny förbindelse faktiskt ta sig till Tyskland. Bortse inte från det enkla faktum att de allra flesta människor redan i dag väljer just färjevägen via Danmark vidare till Tyskland. Jag läser inte bara Dagens Nyheter. Jag har läst Dagens Nyheters debattartikel som här har nämnts. Det finns enskilda forskare som talar mot en noll-lösning. Det är faktiskt så att Roy Ottosson tycks vara lika blind när han läser tidningar som han var på det möte som han påstod att jag inte var med på. Jag var på den utfrågningen och lyssnade. Jag satt där hela tiden utom under en avbrytande votering. Lika blind är Roy Ottosson när han läser tidningar, eftersom han uppenbarligen inte har tagit del av SMHIs rapport, som vi i folkpartiet liberalerna har tagit del av. Vi tog initiativet att inbjuda representanter för SMHI till den hearing som faktiskt ägde rum i trafikutskottet, men som inte var offentlig. Fru talman! Elving Andersson tyckte att jag var hycklande. Men det är Elving Andersson själv. Jag läser inte bara DNs debattartiklar, jag läser också Göteborgs-Posten. Där skriver centerns främste trafiktalesman minnsann -- han är från Göteborg -- om de stora motorvägsbyggarnas tid i Bohuslän, och nu ansluter han sig till dem som vill att dessa motorvägar byggs. Min enkla fråga är naturligtvis: När man kommer till den norska resp. danska gränsen, skall det då inte bli någonting av byggandet när centern skall bygga dessa motorvägar? Jag tror att vi kommer att få se det. Fru talman! Till slut till Viola Claesson som säger att våra reservationer är ynka brasklappar och ingenting värda. När miljöinvändningarna kommer till kritan bleknar Viola Claesson. Vi tar ansvar både när det gäller att ta till vara fördelarna med att bygga denna bro och när det gäller att ställa krav på miljöåtgärder. Det har vi talat om i åtskilliga radiodebatter, och det får vi göra här i kammaren.

Fru talman! Först får jag be Anders Castberger om ursäkt för det jag sade om mötet. Jag hade tydligen glömt bort att Anders Castberger var där. Men det är inte lätt att räkna ut det av det resonemang som Anders Castberger för. Han struntar fullständigt i den främsta expertis som vi har i det här landet när det gäller ekologiska effekter, vattengenomströmningar osv. I stället stöder han sig på en enda analys som är helt teoretisk, en analys från ett enda organ vid ett enda tillfälle. Vill man hoppas på det bästa men inte ta ansvar gör man naturligtvis på det viset. Anders Castberger tycker inte att det är en omväg att först åka ned till Malmö, sedan nordväst mot Köpenhamn över en bro och sedan trassla sig i ett storstadsområde med över 1 miljon invånare, vidare genom Danmark och söderut. Det tycker han alltså inte är en omväg. Det är ett märkligt synsätt. Att folk väljer att åka genom Danmark beror på att den bästa leden för biltrafik är Helsingborg--Helsingör. Det är bara 4 kilometer, som vi vet. Sedan fortsätter man fågelvägen söderöver. Öppnandet av östra Tyskland innebär att vi har fått nya leder. Vi kan nu få en bättre färjetrafik direkt ner mot Tyskland till Rostock. Många fler kommer säkert att välja det alternativet i framtiden. Det finns en del annat i Anders Castbergers resonemang som är litet märkligt. När det gäller en järnvägstunnel kallar han investeringar för skattesubventioner. Anser verkligen Anders Castberger att det är skattesubventioner att investera i järnvägar och vägar? I så fall är detta ett helt nytt synsätt. I andra sammanhang brukar Anders Castberger och folkpartiet hävda att man måste investera mycket mer i vägar och järnvägar, och att det är bra att göra sådana investeringar. Men det är tydligen inte bra att investera i en järnvägstunnel. Det är naturligtvis bara demagogi, som inte betyder någonting annat än att Anders Castberger försöker bortförklara och blanda ihop korten i debatten. Är det isolationism att förespråka den snabbaste, rakaste vägen till kontinenten i stället för att alldeles i onödan ta en omväg genom en miljonstad och därmed förorsaka stora miljöproblem? Det är naturligtvis inte isolationistiskt, men det är precis vad Anders Castberger vill låta påskina. Anders Castberger redogjorde för vad han grundar sin inställning att vara för en Öresundsbro på, nämligen en vision. Denna vision handlar egentligen om en ohämmad ekonomisk tillväxt med ständigt ökande befolkningstal, ökad industriell produktion och konsumtion utan hänsyn till vilka effekterna blir på miljön och våra överlevandsmöjligheter i framtiden. Det är sanningen. Den miljödemagogi som Anders Castberger utvecklar är ju fullständigt innehållslös.

Fru talman! Bernt Dybern, docent vid havsfiskelaboratoriet i Lysekil, Lars Ericson, professor i ekologisk botanik vid Umeå universitet, Nyheter från i dag. De skriver: ''När det gäller ett så komplicerat och känsligt system som vattenströmningen genom Öresund och dess betydelse för Östersjön kan man aldrig med hjälp av teoretiska modeller utesluta allvarliga miljökonsekvenser.'' Enligt forskarna går det inte att ge några garantier, men enligt Anders Castberger är det möjligt. Anders Castberger sade att man skall se till att nolllösningen uppnås så att det inte blir några störningar i Östersjöns ekologi. Ursäkta mig, Anders Castberger, men jag fäster större tilltro till de forskare som har undertecknat debattartikeln i Dagens Nyheter än vad jag gör till Anders Castberger när det gäller denna fråga. Om Anders Castberger verkligen vill ha garantier, som han säger att han vill, för att inte Skånes miljö skall ta allvarlig skada och för att inte den ekologiska balansen i Östersjön kollapsar, borde han rimligtvis tillsammans med de övriga i folkpartiet liberalerna rösta för reservation 1, där vi kräver att dessa bitar måste klaras ut först innan man kan ta ställning. Allt annat, Anders Castberger, är hyckleri.

Fru talman! Nu försvarar helt plötsligt Roy Ottosson sin avslöjade blindhet med att det inte är rätt att räkna ut att jag skulle ha deltagit i detta seminarium. Jaså, det är så att alla skall bli programmerade och att alla närvarande som har inbjudits förutsätts gå därifrån helt omvända. Det är därför som miljöpartiet är med och anordnar konferenser av detta slag och inte för att kritiskt granska och låta var och en komma till tals för att sedan kunna bilda sig en egen uppfattning, såväl utifrån de tillkommande argument som eventuellt kan ha presenterats på denna konferens -- de flesta hade vi ju faktiskt hört några gånger tidigare -- som utifrån de argument som man redan hade. Det är bra nära att miljöpartiet hamnar i samma ideologiska fålla som det till vänsterpartiet förklädda kommunistiska partiet här i riksdagen. Jag uttalade mig inte om huruvida en omväg över Danmark är bra eller inte. Jag konstaterade att folk i dag åker färja från Sverige till Danmark och vidare till Tyskland. Detta kan mycket väl vara en omväg, men även utan bro tar folk denna omväg. I mitt anförande gav jag utblicken mot de öppnade gränserna till det f.d. Östtyskland. Jag gav också en vision om vilka möjligheter till färjeförbindelser som kan finnas och som kan byggas ut. Det är väl ingen miljödemagogi. Jag tror ju att färjorna kan utgöra ett alternativ också i fortsättningen. Nej, Roy Ottosson högg ordentligt i sten. Jag vet inte vad Elving Andersson är ute efter. Han påstod gång på gång att jag bara var demagogisk, men nog är det Elving Andersson som tillhör de största hycklarna när han säger nej till bron och åberopar DN-artiklar, medan man samtidigt kan läsa i Göteborgs-Posten att Rune Thorén -- Elving Bohuslän. Jag frågar mig fortfarande vad som sedan skall hända med dessa motorvägar. Viola Claesson tycks ha missat folkpartiets poäng när det gäller frågan om finansiering av bron. Vi har hävdat att den lösning som regeringen har valt är mycket dålig. Vi hade hellre sett en annan lösning, och det vet Viola Claesson mycket väl. Vår lösning skulle ha kunnat visa på ett mycket bra marknadsekonomiskt sätt huruvida bron blir lönsam eller inte. Men det går inte att hävda att bron inte skulle vara lönsam och samtidigt säga att det är för mycket bilar på den.

Fru talman! Det är 40 år sedan riksdagen uttalade sig för att undersöka förutsättningar för direktförbindelse mellan Sverige och Danmark. Och undersökningar har det blivit. Frågan har vänts ut och in många gånger. 1973 fattade Sveriges riksdag beslut om att bygga både tunnel för järnväg och bro för motorväg. Men den gången blev det intet av beslutet. Från dansk sida drog man sig ur den preliminära överenskommelsen, men intresset fanns kvar i Sverige och i Danmark, dock för andra lösningar med fasta förbindelser. Sedan dess har frågan varit uppe i denna riksdag med krav på en lösning men också krav som inneburit skrinläggande av hela idén. Det har skett varje år. På detta sätt har synpunkter kommit och gått. Och det har ju inte gällt bara i ett land och i ett demokratiskt valt parlament. I huvudsak samma lösning och samstämmighet krävdes ju i två länder och i två parlamentariska församlingar som med jämna resp. ojämna tidsintervaller dels bytte ledamöter, dels majoritetsförhållanden. Många har -- kanske med berättigad ironi -- konstaterat att frågan om fasta förbindelser över Öresund är alltför svår för politikerna i två länder att lösa. Kritik, omväxlande i styrka och intensitet, har framförts över beslutsvånda inför ett projekt som i vida kretsar har ansetts böra komma till utförande. Men nu är vi där, nära lösningen. Och än en gång tycks det finnas majoritet i Sveriges riksdag för beslut om en kombination med väg--järnväg och bro--tunnelbygge. Avtal mellan Sveriges regering och Danmarks regering om en fast förbindelse över Öresund undertecknades den 23 mars i år. För att avtalet skall bli bindande skall det ratificeras. Det är den fullmakten som riksdagen skall ge regeringen i dag. Senare i sommar eller tidigt i höst skall samma beslut fattas i Folketinget i Köpenhamn. Om detta sker avses byggstart ske Fru talman! Nu har jag tecknat en kort historik och även rört mig fram mot sekelskiftet. Trafikutskottet har utgått från att det beslut som riksdagen nu skall fatta kommer att leda till ett förverkligande av projektet. Det blir ett historiskt beslut som riksdagen fattar i dag den 12 juni 1991. Det gäller en fast förbindelselänk mellan Skandinavien och Danmark och övriga Europa. Det gäller en förbindelselänk som till sin karaktär blir jämförlig med de stora internationella passagerna i världen, t.ex. tunneln under Engelska kanalen, Panamakanalen, Suezkanalen, S:t -- Det gäller en förbindelselänk som till sin fysiska utformning kommer att bli en sevärdhet i Norden. Det gäller en förbindelselänk som får stor betydelse för infrastruktur, ekonomisk utveckling och sysselsättning även långt bort från brofäste och tunnelöppning. -- Det gäller en förbindelselänk som skall möjliggöra en förstärkning och utbyggnad av kulturellt och ekonomiskt samarbete till gagn för två stater. Detta är detta som proposition 1990 91:31 handlar om. Men, som framgått av tidigare inlägg i debatten i dag det finns också invändningar mot detta historiska beslut. Flera partiföreträdare vill helst avslå förslaget. Man vill utreda ytterligare, och man vill vänta. Man vill inte göra någonting. Låt mig då säga: Frågan om en fast förbindelse över Öresund har ingående diskuterats i mitt parti, det socialdemokratiska partiet. Det finns en mycket stor majoritet för den här lösningen. Vi vet att det finns en stark majoritet för detta även i andra partier. En fördröjning nu skulle bara innebära att man skjuter på beslutet. Förr eller senare skulle man ändå ha kommit fram till ett ställningstagande som nu. Under tiden skulle en död hand ligga över mycket av planering inom näringslliv, i infrastruktursektor och samhällsplanering i vida områden. Jag vill säga att för mig personligen har detta nu fått väga tungt. Centern, miljöpartiet och vänsterpartiet föreslår i reservation 2 bifall till bl.a. motionsyrkanden om att alla planer på en bro avbryts och att detta skall gälla för överskådlig tid. Det förvånar mig, i varje fall att centerpartiet menar att det skulle bli motionsförbud av detta slag i riksdagen. Hittills har varje riksdagsman och varje riksdag haft grundlagen och riksdagsordningen på sin sida när det gällt att väcka motioner och förslag om både små och stora förbindelselänkar. Om vänsterpartiet -- tidigare vänsterpartiet kommunisterna med arvet i behåll från sitt förflutna -- vill förbjuda förslag i en parlamentarisk församling kan jag förstå det, men att centern vill gå den vägen också, det var för mig oväntat. Som sagt, om inget beslut fattas nu, vad händer då i januari? Centerns m.fl. motionsförbud skulle inte gälla så länge vi lever i en demokrati. Och det skall vi fortsätta att göra. Nya motioner skulle väckas, och så skulle ovissheten fortsätta. Så kan vi inte hålla på, fru talman. Få frågor har som frågan om fasta Öresundsförbindelser beståtts med ett så omfattande utredningsarbete. Mycket kvalificerade krafter har varit engagerade. Experter på skilda samhällsområden har anlitats. Visst är utvecklingen på transportområdet och forskningen på internationella områden snabb, och nya fakta kan alltid anföras och kan behöva belysas. Fullständig klarhet om alla detaljer kan aldrig uppnås på förhand i ett så här omfattande projekt, men någon gång måste beslutsunderlaget dock anses fullt tillräckligt. Utskottets flertal har -- det kan jag garantera -- på olika sätt och i olika sammanhang träffat och lyssnat på företrädare av mycket olika slag och med mycket skilda åsikter om allt som rimligen kan ha att göra med ett bro och tunnelbygge tvärs över Öresund. Slutsatsen har blivit att vi har kunnat föreslå bifall till regeringens förslag och godkännande av det framlagda avtalsförslaget. Vi betoanr särskilt betydelsen av att det görs en tillfredsställande bedömning av miljöfrågorna. Det skall bli en prövning av Öresundsförbindelsen enligt svensk miljölagstiftning, bl.a. naturlagstiftningen. Öresundsförbindelsen skall utformas så att skadliga verkningar på miljön förebyggs. Den inverkan som projektet kan få på vattengenomströmningen i Öresund till och från Östersjön har självfallet varit föremål för ingående begrundan i utskottet. Etablerandet av en fast förbindelse över Öresund får inte tillåtas äventyra och förhindra vattenutbytet mellan Östersjön och Kattegatt. Utskottet uttalar med skärpa att vattengenomströmning och därmed biologiska förhållanden i Östersjön inte får påverkas i framtiden. Tilläggsarbeten som anses nödvändiga för att uppnå en s.k. noll-lösning skall utföras. Och utskottet noterar att det enligt utredningsmaterialet är fullt möjligt att åstadkomma detta. Här tillmötesgår utskottet organisationen Greenpeace, som vid uppvaktning inför utskottet ansåg att regeringsförslaget inte gick tillräckligt långt och tillräckligt bestämt hävdade en s.k. noll-lösning för genomströmningen i sundet. Jag upprepar att utskottet nu säger att de tilläggsarbeten som anses nödvändiga för att uppnå en s.k. noll-lösning skall utföras. Utskottet har lyssnat, tagit åt sig och effektuerat. Frågan om ändrad vattengenomströmning och ökat avgasutsläpp från bilar är de punkter som i miljöfrågan blivit mest debatterade och fått kritik. När det gäller bil-, buss och lastbilstrafiken över sundet när den fasta förbindelsen skall tas i bruk framåt år 2000 vet vi att all den forskning som pågår i strävan att få fram renare förbränningsteknik och renare drivmedel går åt rätt håll. Det finns möjligheter för samhället att använda både morot och piska för att om tio år få fram mindre miljöstörande fordon när överfartstrafiken kommer i gång. Men vad nej-sägarpartierna inte tycks vilja observera är det faktum att förbindelsen över Öresund också skall byggas för tågtrafik, med eldrift, med snabbhet, med täta avgångar till -- av vägtrafiken -- subventionerade priser. Varför tror ni inte på järnvägens möjligheter här? Det blir moderna tåg och vagnar. Resenärer från hela södra Sverige, hela vårt land, kommer lätt, snabbt och enkelt tur och retur Copenhagen Airport, Zoo Have och Tivoli. Priset med tåget blir dessutom betydligt lägre än om man skulle dra med sig bilen vid ett besök på andra sidan sundet. Varför får tåget inte vara med i er framtidsbild? Varför tror ni att resenärer skall föredra landsvägsbussen i stället för tåget när det sistnämnda går ofta, fort och mellan stora befolkningscentra? I ett annat känt fall visste ni att bussen inte var någonting att ha, det är tåg som folk vill åka. Varför döljer ni tågtrafikens möjligheter när det bäst passar med tanke på nejargumenteringen? Fru talman! Vi i utskottet är väl medvetna om att förbindelsen via Jylland till det inre av Tyskland, Österrike osv. inte blir den närmaste. Förbindelsen Femer Bält--Tyskland blir avsevärt kortare. I det nu föreliggande avtalet nämns också en framtida fast förbindelse via Femer Bält. Trafikutskottet understryker särskilt angelägenheten av att den fasta förbindelsen här, direkt till Tyskland, kan komma till stånd och förutsätter att regeringen kraftfullt verkar för detta. Europa och även till London genom kanaltunneln blir avsevärt, ja rent av, Viola Claesson, sensationellt förbättrade genom användandet av snabbtåg. När det gäller finansieringen av Öresundsförbindelsen är det nödvändigt att påpeka -- och då främst för nej-sägarna -- att det är felaktigt att gå omkring och sprida budskapet att förbindelsen skall betalas av skattemedel. Så är inte fallet. Läs avtalet, artikel 14! Kostnaderna för hela kalaset, projektering, byggande och drift, skall i sin helhet täckas genom trafikavgifter. Anslag över resp. lands statsbudget skall inte anvisas. Så står det, så skall ni läsa texten, för er själva och för dem ni umgås med. Våra båda stater garanterar lånen för byggandet, men det är inte detsamma som att betala. Utskottet förutsätter att regeringen, när upphandlingen av projektet är klar, redovisar resultatet av denna och årligen återkommer till riksdagen med redovisning av hur projektet framskrider och i vilken omfattning garantiåtagandena har ianspråktagits. Detta ger riksdagen en insyn som vi i utskottet anser värdefull. Från nej-till-bro-sidan har det, förutom all annan kritik, också sagts att kostnaderna för byggandet egentligen skulle vara ändå upp till tre gånger större än de som anges i propositionen. Där står att kostnaden med tanke på prisnivån i juli månad 1990 uppgår till mellan 10 och 12 miljarder kronor. Så tillkommer räntekostnader under byggnadstiden, och hela kostnaden skulle bli ca 14 miljarder kronor. Med vad utskottet här har anfört får riksdagen i ett tidigt skede närmare klarlagt vilken kostnad det blir, när upphandlingen väl är avslutad. Fru talman! I vad gäller centerpartiets, miljöpartiets och vänsterpartiets agerande i detta ärende vill jag slutligen säga följande. Visst kan man ha andra åsikter och kämpa mot vissa förslag, men här har det blivit överdrifter och en rad ologiska invändningar. Jag skulle vilja vända mig till Elving Andersson. Jag kände inte igen honom i hans inledningsanförande. Det var så grova uttalanden mot socialdemokratin, som jag företräder, att jag med fog kan tro att uttalandet med tanke på dess språk inte hör hemma hos den gode Elving Andersson. Talet har kanske skickats med från ett centerkansli som krampaktigt vill profilera sig för att få fram partiet ur skuggan inför den kommande valrörelsen. Centern säger exempelvis att en bro--tunnelförbindelse är en omfattande trafikanläggning som utgör ett enormt ingrepp i miljön. Bl.a. därför säger man nej. Men man kan tänka sig en borrad järnvägstunnel med s.k. biltåg. Blir det så stor skillnad? I det ena fallet rör det sig enligt centern om ett enormt stort ingrepp, i det andra fallet är den enligt centern ett acceptabelt ingrepp. Men visst blir det också i det senare fallet ett ingrepp som kan påverka stora ytor vid på och avlastning av bilar -- kanske rent av på den välkända skånska myllan som var så i ropet 1973 och som då var så aktuell som motargument för bl.a. centerpartiet. Vänsterpartiet tror att biltrafiken på bron blir av väsentligt större omfattning än vad som anges i propositionen. Men man säger också att bron blir ett gigantiskt ekonomiskt slöseri, eftersom varken fler vägar eller Öresundsbro behövs. Vidare säger man, att om tåget går på en bro, kommer gods att i stället gå på små energislösande enheter av vägfordon. Men om tåget går i en borrad tunnel är det från energisynpunkt en utmärkt lösning, därför att godset då väljer tåget. Varför skulle gods bry sig om om det åker genom tunnel eller på bro? Miljöpartiet, slutligen, vill inte ha en bro på grund av jordbävningsrisken i området, men det förespråkas en borrad tunnel för järnvägstrafik. Det är att märka att det geografiska området för bro resp. tunnelalternativ är detsamma. Jag vill fråga: Kan det vara bättre att åka i en tunnel under vatten och havsbotten när det är jordbävning än det skulle vara att åka på en bro en bit ovanför vattenytan? Det där har jag inte riktigt förstått. Ja, fru talman, det finns många frågor. Utskottet har emellertid efter noggrant övervägande av väsentligheter som rör anläggande av en fast förbindelse över Öresund kommit till den slutsatsen att regeringens förslag bör tillstyrkas. Därmed, fru talman, yrkar jag också bifall till utskottets hemställan.

Fru talman! Birger Rosqvist började med att säga att det rör sig om ett historiskt beslut och en historisk dag. Det har han rätt i, men det gäller dess värre inte i någon positiv bemärkelse. Som jag sade i mitt inledningsanförande kommer ett nytt dystert kapitel i svensk miljöpolitisk historia att skrivas i och med det här beslutet. Birger Rosqvist sade att han inte kände igen mig. Jag tog, sade han, till kraftigare ord än jag brukar göra. Det gjorde jag kanske, men det var bara därför att jag ansåg det motiverat. Jag har skrivit mina tal själv och står för vad jag säger. Enligt min mening finns det anledning att ta i rejält i den här debatten. Det handlar inte bara om bron, utan om ett vägval med tanke på framtiden. Det gäller om vi skall satsa på ekologiskt hållbara lösningar eller om det skall få rulla på som nu under många år, en utveckling som vi vet leder till miljöförstöring, ekologiska störningar och en dyster framtid för kommande generationer. Det är det vägvalet som vi står inför. Birger Rosqvist undrade varför vi i detta sammanhang över huvud taget inte har talat om tåget. Vi har talat om alternativet tåg men då i samband med byggandet av en tunnel. Vi har talat mycket om tåg. Skillnaden mellan att köra tåg genom en tunnel och att göra det på en kombinerad väg och järnvägsbro är -- som Birger Rosqvist mycket väl vet -- från miljösynpunkt mycket stor. Vi vet att vi med en borrad tunnel kan skapa garantier för att vattenutbytet genom sundet inte påverkas; tunneln skall gå under havsbotten. Detta är ett av de viktiga argumenten. Och i en tågtunnel går bara järnvägstrafik. Vi får inte ökad biltrafik med avgasutsläpp osv. Sedan säger Birger Rosqvist, precis som bl.a. Anders Castberger sade tidigare, att det här beslutet inte får påverka vattengenomströmningen i sundet, och att det inte får leda till att luftföroreringssituationen i sydvästra Skåne försämras. Men vad grundar Birger Rosqvist sig på när han säger att detta inte får ske? En samstämmig forskarkår säger att det inte går att garantera att dessa skador inte uppstår. Det rimmar dåligt,

Fru talman! Jag tillhör inte dem som i första taget brukar ömma för de mest betonglika socialdemokraterna. När några har bytt sida och låtsas som om ingenting hänt, tycker jag att det känns obehagligt, särskilt om de försöker framföra sådana argument som Birger Rosqvist kommer med här. Jag måste säga att jag faktiskt tycker litet synd om Birger Rosqvist. Det är förskräckligt att hantera människor så som regeringen och partiledningen har gjort. Birger Rosqvist inledde sitt tal med att säga att det är 40 år sedan Sveriges riksdag för första gången gjorde ett uttalande om fasta förbindelser. Men hur länge sedan är det som Birger Rosqvist gjorde uttalanden och kämpade ganska kraftfullt, även inom sina egna led, för att stoppa ett brobygge, därför att det inte var någon bra lösning? Hur kan man stå och tala i 15 minuter utan att över huvud taget låtsas om det? Vad är det som har ändrats så förskräckligt? Det enda Birger Rosqvist nämner rent generellt som något viktigt och jobbigt påtryckningsmedel är att kritiken har blivit så hård mot att man inte fattar något beslut. Har den kritiken hårdnat så väldigt bara under det senaste året? Är det inte andra krafter som verkar här och som står utanför Birger Rosqvists kontroll? Det var precis detta jag kom att tänka på när han skämtade litet om ordalydelsen i vänsterpartiets partimotion om Öresundsbron. Det står antagligen så -- jag tycker att jag känner igen orden -- som Birger Rosqvist säger, att godset skulle välja järnvägstunnel. Ja, i det fallet tror jag att godset är lika viljelöst som Birger Rosqvist har varit i fråga om att välja bro eller tunnel eller fortsatt färjetrafik. Alla människor vet ju att gods kan styras, och vi vill för vänsterpartiets del förändra transportstrukturen här i landet, både av miljöpolitiska, regionalpolitiska och energipolitiska skäl. Därför vill vi ha järnvägen som en bas i hela transportstrukturen. Därför vill vi också ha en järnvägstunnel under sundet. Men vi har under flera år krävt en utredning, och inte ens det har Birger Rosqvists partikamrater kunnat säga ja till. Så de här piruetterna som kommer så snabbt efter det senaste året, Birger Rosqvist, är inte särskilt förtroendeingivande. Men jag hoppas ändå på andra broderskapare i den här församlingen, som kanske har med civilkurage när vi skall votera.
Fru talman! Birger Rosqvist sade att det är ett historiskt beslut, och visst är det det. Men det är snarare en typ av begravning av socialdemokraternas nyvunna miljöengagemang. Det här är ett av de stora testerna på vad alla miljölöften från 1988 års valrörelse egentligen är värda. Det stora testet gällde ju ScanLink. Och vi har svaret: att bygga Öresundsbron, få mera biltrafik, starkt försämra möjligheterna till en utvecklad och bättre järnvägstrafik och en miljövänlig kollektivtrafik, riskera hela Östersjöns miljö, riskera en stor del av fisket -- kanske på sikt hela fisket -- i Östersjön. Ja, visst är beslutet historiskt -- och detta utan att man rådgör med de andra länder i Östersjöområdet som berörs av detta beslut. Det kommenterade inte Birger Rosqvist. Anser Birger Rosqvist att det är rimligt att fatta ett sådant här beslut, som faktiskt kan påverka Finland, Estland, Lettland, Sovjetunionen osv. mycket kraftigt i framtiden, utan att rådgöra med dessa länder innan man fattar beslutet? Skall de inte ens få skriva remissvar? Jag blir inte särskild förvånad om ett eller flera av de länderna kommer att anmäla Sverige till internationella domstolen i Haag för det här beslutet. Birger Rosqvist försökte sedan med en del demagogiska grepp. Han låtsades att någon skulle ha krävt motionsförbud, eller att någon hade föreslagit att vi inte skulle göra någonting alls. Detta är naturligtvis helt befängt. Något sådant har inte föreslagits från något håll. Vad vi däremot har föreslagit från miljöpartiet är utvecklad färjetrafik -- miljöanpassad och effektiv -- direkt till kontinenten. Det borde Birger Rosqvist egentligen kunna ställa upp på, som den bästa lösningen ur trafiksynpunkt. Detta är huvudalternativet för oss. Vi har också krävt, som Birger Rosqvist har noterat, att man skall se närmare på möjligheterna till en järnvägstunnel. En ren järnvägstunnel, utan bilskytteltåg, kan man dra direkt från Malmö Central till Köpenhamns Central. Då kommer man norr om sprickzonen där det är risk för jordbävningar. Jordbävningar påverkar dessutom inte tunnlar lika kraftigt som broar. Det blir inga ytvågor nere i marken -- och det är de som förstör.

Fru talman! När det gäller frågan om nollösning citerade Birger Rosqvist den ståndpunkt som utskottet har kommit fram till och som faktiskt var folkpartiets förslag till utformning av detta avsnitt. Det är bra. Och det är bra, som också Birger Rosqvist sade, att utskottet har lyssnat och tagit åt sig. Men så lade han till: ''har effektuerat''. Dess värre är det inte så. Men kom igen nu, Birger Rosqvist! Inte kan det vara en hederssak för er att inte tala om för den socialdemokratiska regeringen vad socialdemokraterna i riksdagen kommit fram till, nämligen att socialdemokraterna i riksdagen reparerar en miljöblunder av regeringen. Att Greenpeace, en välkänd miljöorganisation, har samma åsikt i den här frågan som folkpartiet liberalerna har redovisat i sitt motionskrav, behöver väl inte vara ett politiskt hinder. Ställ upp nu, Birger Rosqvist, för ett tillkännagivande om nollösningen, så är vi överens på den punkten! Då har vi effektuerat, precis som Birger Rosqvist sade från början.

Fru talman! Anders Castberger deltog tidigare i debatten. Jag berörde inte Castbergers synpunkter på något sätt i mitt anförande -- och det av den anledningen att en ledamot från ''nejsägarsidan'' kom till mig under Anders Castbergers anförande och sade: Vilka hemska vänner ni har! Jag sade: Jag håller med dig! Anders Castberger! Effektuerat har jag sagt, och det har vi skrivit. Vad vi har gjort är alltså att vi har effektuerat skrivningen. I fortsättningen vill jag helst undvika replikskiften med Anders Castberger, för jag finner det både meningslöst och osmakligt. Viola Claesson tycker synd om mig. Det behöver inte Viola Claesson göra. Jag kan stå för vad jag har gjort. Har inte Viola Claesson upptäckt att det har hänt en hel del här under senare år? Viola Claesson ironiserar över mig för att jag en gång har haft en uppfattning och sedan ändrat uppfattning. Om jag inte minns fel var Viola Claesson emot att hennes partiledare har den befattning han har. Hon ville att han skulle avgå. Hur kan Viola Claesson verka i sitt parti nu, när hon sitter med en partiledare som hon tydligen inte kan acceptera därför att hon inte kan ändra uppfattning? Eller värnar Viola Claesson om honom nu? Det har hänt en hel del på området vad gäller kommunikationer och trafikpolitiken, Viola Claesson. Riksdagen har fattat vittomfattande beslut om satsningar på infrastruktur under denna vår. Jag trodde att Viola Claesson hade observerat det. Riksdagen har också fattat ett beslut om bron som innebär att bron skall finansieras med hjälp av avgifter och att även anslutningsanvägarna skall finansieras med avgifter. Så var det inte tidigare. Jag var rädd för hur pengarna skulle räcka för övriga delar av landet om bron skulle betalas med ordinarie väganslag eller med separata anslag. Nu är det sagt att det inte skall vara så. Under de kommande tio åren satsas dubbelt så mycket på investeringar i vägar och järnvägar i det här landet. Jag tror att transportsektorn får en god portion med bättre högkvalificerade transportleder i vårt land fram till år 2000. I den situation som har uppstått finns det goda skäl för att också kunna acceptera denna led. Sverige har också närmat sig EG på ett helt annat sätt än vad situationen har varit tidigare. Därför finns det också större anledning att bedöma detta på ett annat sätt än vad som tidigare har gjorts. Jag vill återkomma till det jag inledde mitt anförande med som också är viktigt i det här sammanhanget, Viola Claesson. Vi vet att det hela tiden utövas påtryckningar och att det finns en majoritet. En minoritet kan inte bestämma över en majoritet. Det finns en majoritet för en fast förbindelse över Öresund. Låt oss fatta det beslutet och sopa undan den ovisshet som har legat över vårt land så länge.

Fru talman! Man blir något bekymrad över Birger Rosqvists humör! Det skulle enligt honom vara osmakligt med meningsutbyten om miljön kring Öresundsbron. Är det osmakligt att kräva att en åsikt som socialdemokraterna har framfört i riksdagen skall komma till regeringens kännedom? Det är naturligtvis bara svepskäl. Vidare skulle vi i folkpartiet liberalerna vara hemska vänner! Jag kan förstå att Birger Rosqvist känner sig litet störd av att vi kräver att man både skall ta ansvaret för att tillhandahålla bron, som faktiskt så många vill bygga, och samtidigt ta ansvar för miljön i dessa frågor. Det är besvärligt. Jag förstår att Birger Rosqvist med avsmak konfronteras med politiskt ansvarsfulla krav. Så här i valtider är det inte så lätt att balansera på gränsen kring opportunism och populism. Det gäller att vara på rätt populistisk sida vid rätt tidpunkt under valperioden. Det gäller att svänga vid rätt tidpunkt. Men från vår synpunkt är det inte med avsmak och osmaklighet vi diskuterar dessa frågor. Tvärtom är det med stort ansvar. Vi trodde att vi kunde diskutera detta med socialdemokratins företrädare här i riksdagen, som ändå faktiskt har varit med om att låta utskottet i texten ta in folkpartiet liberalernas krav. De kraven råkar sammanfalla med Greenpeace krav. Det är väl inte osmakligt, Birger Rosqvist? Det är tvärtom smakfullt.

Fru talman! Jag kan ha viss förståelse för att Birger Rosqvist känner sig besvärad av delar av sällskapet i majoriteten. Men ni har ju ändå valt att bilda majoritet tillsammans med bl.a. folkpartiet. Då får ni väl leva med de hycklerier som de stå för. Fru talman! Birger Rosqvist ställde en fråga i sitt tidigare inlägg om kostnaderna. Birger Rosqvist påstår att vi som är bromotståndare hävdar att bron kommer att kosta en hel del skattepengar. Vi har aldrig påstått, i alla fall inte jag, att bron i sig kommer att kosta skattepengar. Däremot är det oerhört många kringarrangemang, infrastrukturinvesteringar, på svenska resp. danska sidan som kommer att ta stora mängder skattepengar i anspråk. Se bara på den s.k. citytunneln i Malmö som skall byggas för att klara spåranslutningen och som är en affär i storleksordningen 5 miljarder kronor. Ingen har lyckats räkna hem det ekonomiskt, utan det har konstaterats att tunneln kommer att bli en förlustaffär. Visst följer det i projektets spår stora skatteinsatser i infrastrukturen, även om det inte gäller direkt bron utan kringkostnaderna. Birger Rosqvist säger att miljöfrågorna skall klaras. Det gäller artikel 5 i avtalet. Där framgår det att man skall göra vad som är ekologiskt motiverat, tekniskt möjligt och ekonomiskt rimligt för att klara miljöfrågorna i samband med brobygget. Vad menas med artikel 5? Vad är ekonomiskt rimligt? Får det kosta 10 miljarder att klara vattenutbytet genom sunden? Får det kosta 5 eller 25 miljarder? Ingen vet vad det kostar. Men ändå finns det en formulering om vad som är ekonomiskt rimligt. Jag tycker att det är en till intet förpliktande formulering, dvs. ekologiskt motiverat, tekniskt möjligt och ekonomiskt rimligt.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

Nu är Birger Rosqvist som trafikutskottets föredragande och broförespråkare helt plötsligt litet stöddig. Han kan gott stå för det, säger han. Ja, visst. Det är Birger Rosqvists sak att göra det inför det som t.ex. brukar kallas för väljare. Men inför den folkvalda församlingen fordras det väl litet av moral och åtminstone förklaringar till varför man byter fot på det sätt som Birger Rosqvist har gjort. Sedan får vi något som skall vara en förklaring. Birger Rosqvist säger att det är en ekonomiskt fråga. Han säger att det inte blir så farligt när så mycket ändå skall satsas på infrastrukturen. Men Birger Rosqvist är en av dem i en liknande majoritet i trafikutskottet som vägrar tala om hur mycket pengar järnvägen resp. vägarna skall få.

Därtill kommer alltså Öresundsbron. Hade man verkligen velat göra en rejäl satsning på järnvägen och samtidigt gett miljön bättre förutsättningar också i ett långt perspektiv, hade järnvägstunneln varit det förnämligaste alternativet. Precis som Svend Auken, den socialdemokratiske partiordföranden i Danmark, har sagt, att i Sverige bestämde sig finansdepartementet och kommunikationsdepartementet tidigt för att inte behandla järnvägen seriöst. Jag tror att också Birger Rosqvist känner till detta, och det är märkligt att han kan försvara det. Jag skulle önska att Birger Rosqvist var litet mer grundlig även när det gäller miljöfrågorna. De svep som han gör baserar sig på samma ynkliga material som har funnits i propositionen och som enligt min mening även finns i majoritetsskrivningen i betänkandet. Det finns inga garantier för att en nollösning skulle kunna genomföras i praktiken. Kommer trafiken att öka eller kommer den att minska med hjälp av bron, Birger Rosqvist? Kommer utsläppen att öka eller kommer de att minska?

Fru talman! Birger Rosqvist svarade inte på frågan om det inte ändå vore rimligt att först rådgöra med våra grannländer kring Östersjön innan vi fattar beslut. Uppenbarligen anser man åtminstone i Finland att Stora Bält-bron har en negativ påverkan, och man har anmält den till internationella domstolen i Haag. Även denna bro lär sannolikt påverka sjöfarten och varvsindustrin i Finland negativt på olika sätt. Varför skall man vifta bort detta? Om det nu är så viktigt, och man har diskuterat frågan så länge, är det väl rimligt att låta andra berörda få komma till tals innan vi fattar ett beslut. Jag tror att Birger Rosqvist innerst inne inser att sjöfartens fördelar egentligen överväger vid en jämförelse med en motorvägsbro när det gäller att upprätthålla bra trafik till kontinenten. Det ekade litet ihåligt när Birger Rosqvist hävdade att ett närmande till EG på något sätt skulle ha förändrat förutsättningarna för ett ställningstagande i denna fråga.

Den osäkerhet och den döda hand som vilar över detta, vilket Birger Rosqvist har talat om, beror på att riksdagen inte har velat avfärda broplanerna. Riksdagen har fattat beslut om att det skall bli någonting, men sedan har riksdagen förhalat frågan. Om riksdagen skulle fatta det beslut som vi i miljöpartiet föreslår, nämligen ett bestämt nej till en bro, försvinner den döda handen. Då vet man att man kan satsa offensivt på färjetrafik i sundet med nya miljövänliga färjor, och det vore väl ändå bra. Man måste ibland nypa sig i armen när man tänker på att miljöministrarna i Norden förra året träffades med stor pompa och ståt vid Bergenmötet och antog kravet på försiktighetsprincipen i det internationella miljösamarbetet. Finns det väsentliga miljörisker med en viss exploatering eller ett utsläpp skall man inte genomföra det. Man skall vara försiktig. Men nu föreslår faktiskt Birger Rosqvist här att vi skall spela hasard med vattengenomströmningen i Öresund.

Fru talman! Det står i propositionen, Elving Andersson, att anslutningsvägarna från bron skall betalas med avgifter genererade genom det överskott man beräknar få av trafiken på bron. När det gäller en tunnel i Malmö, som Elving Andersson nämnde, har den inte diskuterats i detta sammanhang, och den ingår inte i detta beslut. Jag vet inte om Elving Andersson därmed vill insinuera att vi skulle satsa enormt mycket pengar på ett storstadsområde, i det här fallet Malmö. Jag vill erinra Elving Andersson om ett beslut han var med att fatta i november eller december förra året som initierats av jordbruksutskottet. Då skulle vi satsa på en storstad på västkusten och dess omgivning till en kostnad som enligt beräkningar skulle röra sig kring 65 miljarder, om ni skulle få allt vad ni ville ha. Det röstade Elving Andersson för. Jag anser att det haltar litet grand att då säga att vi vill satsa på storstäder. Ni är de värsta av allihop i det sammanhanget, men det är naturligtvis en fjäder i hatten när det gäller storstäderna. Men tala då inte med kluven tunga när ni kommer ut på landet! Då är det grusvägarna som gäller. Viola Claesson talade om tunnel kontra bro. Det är bara det problemet att om man enbart byggde en tunnel, skulle det endast bli järnväg. Intäkterna för detta skulle inte på långt när kunna finansiera tunnelbygget. Antingen skulle vi få göra det med skattemedel, där det tycks finnas en stor aversion mot att betala med skatter, eller också med så höga avgifter att man inte använt denna tunnel. Lösningen ligger i att vägtrafiken skall göra järnvägstrafiken möjlig genom en överflyttning av intäkter från vägtrafik till järnvägstrafik. Det är detta som denna princip bygger på, och det är enligt min mening mycket väsentligt i detta sammanhang. Man måste också tänka ekonomiskt en och annan gång. Med de åtgärder som har vidtagits mot miljöförstöring från vägtrafiken är det min personliga uppfattning, mitt partis uppfattning och tydligen också regeringens uppfattning att vi kan klara de utsläpp som denna trafikled kan tänkas åstadkomma. Det ställdes också en fråga om vattengenomströmningen i sundet. Det står i de utredningar som vi har haft tillfälle att ta del av att det är möjligt att få till stånd en s.k. noll-lösning. Det var för övrigt Elving Andersson som frågade om detta. En s.k. noll-lösning är möjlig att uppnå. Vi har sagt att det talar för att den lösningen för vattengenomströmningen skall genomföras. Sedan är jag alldeles övertygad om att det om ett antal år kommer att finnas mängder av professorer som kommer att träta och kivas om vad en s.k. nolllösning är. Men det är ju den terminologi som används i dag. Jag vill vända mig till Roy Ottosson.

Fru talman! Frågan om etablerandet av fasta förbindelser mellan Sverige och Danmark över Öresund är faktiskt en stor fråga. Vid en sådan händelse finns det naturligtvis både synpunkter för och emot. Jag har stor respekt för de företrädare för bromotståndarpartierna som här framfört sakliga synpunkter. Men jag beklagar också djupt att man plötsligt sänker debattnivån med personangrepp av den sort som förekommit här. Jag är politisk motståndare till både kommunikationsministern och utskottsordföranden, men jag kan här utan vidare bekänna att jag för var och en av dem hyser stor respekt för rakryggad hållning och stor civilkurage. Nu skall jag emellertid övergå till en förkortad version av det anförande i frågan jag anmält mig för. Ända sedan mitten av 1800-talet, då järnvägarna kom till, har det funnits planer på att göra en fast förbindelse över Öresund, mestadels mellan Helsingborg och Helsingör, ibland som tunnel, ibland som bro och någon gång t o m som linbana. Under efterkrigstiden har intresset för fasta förbindelser i Öresund, framför allt på grund av bilismens expansion, ständigt varit aktuellt. På 60-talet realiserades tanken på en bro mellan Helsingborg och Helsingör och väckte mycken entusiasm, åtminstone i Helsingborg. Men en ny utredning kom fram till att det skulle vara bättre att bygga en bro mellan Malmö och Köpenhamn och en tunnel mellan Helsingborg och Helsingör, tunnel för tågtrafik och bro för biltrafik. Sveriges riksdag sade ja till detta år 1973, men av olika skäl tog danska folketinget inte motsvarande beslut. Europas stormakter, som för 50 år sedan var invecklade i blodiga krig med varandra, har under efterkrigstiden slutit sig samman i en frihetens federation -- EG, som Sverige också avser att bli medlem av. Till stor del är EG både resultatet av och tillskyndare av snabba och säkra kommunikationer i Europa. Om något år öppnas dubbla tunnlar under engelska kanalen, ett europeiskt snabbtågsssystem för både gods och persontrafik är under utveckling och det i en snar framtid avreglerade flyget får konkurrens inte bara mellan flygbolagen utan också från järnvägarna. Friheten att arbeta och resa inom EG kommer att kräva stora investeringar i alla former av infrastruktur -- vägar, järnvägar, hamnar, flygplatser osv. Det är faktiskt inte malplacerat att i ett anförande om en fast förbindelse mellan Malmö och Köpenhamn i dag tala om den trafikmässigt och byggnadstekniskt beundransvärda terminal som invigdes i söndags i Helsingborg. Knutpunkten i Helsingborg är i särklass den största trafikterminalen i Norden -- för närmare 3 miljarder har man mitt i centrum uppfört en gemensam terminal för resande med järnväg, buss eller bil eller färjor. Under samma tak kan de årligen närmare 20 miljoner resandena mellan Helsingborg och Helsingör i samma byggnad växla till dessa olika färdsätt. Under de kommande tio åren blir Knutpunkten i Helsingborg huvudpunkten för persontrafiken mellan Sverige och Danmark/kontinenten. När bron/tunneln, som vi skall besluta om i dag, står färdig om tio år kommer färjorna i Helsingborg visserligen att utsättas för konkurrens, men den korta färjeseglatsen Helsingborg--Helsingör är kommersiellt så optimal att den även då kommer att blomstra och utvecklas. Då -- om tio år -- kommer helsingborgarna t.ex. att kunna gå till sovvagnen i den underjordiska centralstationen och sedan via det europeiska snabbtågsnätet nästa morgon stiga av i Paris eller London! Det är då delvis tack vare den fasta förbindelsen mellan Det är en välgrundad sanning att den kombinerade bron Malmö--Köpenhamn i hög grad blir en satsning på järnvägstrafik -- det jag nyss nämnde om snabbheten i det kommande europeiska järnvägsnätet är ett exempel på det. För den stagnerande Malmö och östsvenska regionen blir bron ett stort lyft liksom naturligtvis också för Köpenhamnsområdet. Täta och snabba kommunikationer ger utveckling inte bara för näringsliv och privatresande utan också för utvecklandet av social trygghet och välfärd. Ingenstans i världen finns det exempel på att broar har varit felinvesteringar. För Sverige som nation är också denna investering välgörande -- vårt näringsliv kommer närmare sin huvudmarknad inom EG, Sverige minskar tidsmässigt sitt transportavstånd till kontinenten. I detta avseende är bron mer än en symbolfråga. Fru talman! Vi har inga moderata reservationer i detta Öresundsbetänkande. Vi har från början hävdat att bron skulle privatfinansieras och privatadministreras. Danska regeringen har dock avvisat denna modell, och vi accepterar därför nu att det blir ett statligt svensk-danskt konsortium, Fru talman! Jag yrkar nu bifall till trafikutskottets hemställan i betänkande nr 31, varmed riksdagen föreslås godkänna de danska och svenska regeringarnas avtal om en fast förbindelse över

Fru talman! Så diskuterar vi återigen frågan om fasta förbindelser över Öresund. Det har blivit åtskilliga debatter under årens lopp. En och annan har nog frågat sig: Kan parlamentarikerna någonsin samla sig till ett avgörande beslut? Till skillnad från vad som har varit fallet vid de flesta av de andra tillfällena, står vi faktiskt i dag i begrepp att också fatta beslut i frågan -- äntligen. Det är en seger för det demokratiska parlamentariska systemet. Det är viktigt att vi som parlamentariker kan visa att vi kan fatta beslut också i svåra frågor. Fasta förbindelser över Öresund har sysselsatt svenskt och danskt utredningsväsende i olika omgångar ända sedan 50-talet. Redan långt dessförinnan hade dock den egentligen föga originella tanken uppstått att sundet mellan Sverige och Danmark borde kunna överbyggas. Ett mycket stort antal olika förbindelsealternativ har studerats, förkastats, utretts på nytt och åter hamnat i byrålådan. Ständigt har nya krav på kompletterande undersökningar rests, uppdateringar efterlysts och faktamaterial underkänts. Någon har skämtsamt sagt, att om man lade alla de utredningar, rapporter och promemorior som har utarbetats angående en fast förbindelse över Öresund, i Sundet, skulle man kunna gå torrskodd över. Nu är väl det en viss överdrift, men det markerar att mycket har producerats i ämnet. I dag kan riksdagen skapa fullständig klarhet om den svenska inställningen i denna fråga. I dag kan riksdagen visa omvärlden beslutskraft, framåtanda och mod. I dag kan riksdagen göra upp med räddhåga, ängslan och isolationism. Fasta förbindelser över Öresund har tre huvudsyften. Två av Nordens största städer -- Malmö och Köpenhamn -- kan knytas samman till ett kraftcentrum för handel, utbildning och kultur. Goda förbindelser främjar strävandena att skapa en gemensam arbets och bostadsmarknad. En sådan utveckling kommer att skänka medborgarna i de båda städerna ett rikt utbud av service, kultur och utbildning. Ett intensivt och utökat samarbete om stadsplanering, miljöfrågor och samhälleliga servicefunktioner ger på det sättet möjligheter att vidareutveckla det bästa i de båda städerna till en skapande enhet. Två likartade regioner -- Skåne och Själland -- med en lång gemensam historia ges ökade förutsättningar till samverkan. Näringslivet får nya utvecklingsmöjligheter, och samarbetet mellan universitet och andra institutioner kommer att kunna skapa ett unikt klimat för kreativitet och skaparglädje. Den ömsesidiga förståelsen för skilda kulturmönster och olika levnadsvillkor kommer att öka. Låt mig här säga att en bra regionalpolitik tar till vara varje regions egna förutsättningar på bästa sätt. Det är ingen bra regionalpolitik att försöka hindra utveckling i vissa regioner. Det skapar inte i sig framgång och utveckling för andra regioner. Bron blir Skandinaviens brygga till kontinenten. En fast förbindelse över Öresund blir i rent fysiskt bemärkelse vår främsta anknytning till ett alltmer integrerat Europa. När nu nya handelsvägar öppnas till Mellan och Östeuropa tycks många glömma att de västra delarna av Europa fortfarande är och kommer att förbli huvudmålet för våra transporter till den europeiska kontinenten. Där finns stora befolkningscentra, ett livskraftigt näringsliv och de för svenskt näringsliv så viktiga exportmarknaderna. Snabba och kapacitetsstarka förbindelser till dessa delar av Europa är naturligtvis av stor betydelse för våra möjligheter att delta på lika villkor i den internationella konkurrensen. Det här har betydelse för tillväxten i den svenska ekonomin. De som av olika skäl varit motståndare till Öresundsbron brukar föraktfulla tala om förbindelsen som en ''motorvägsbro''. Sådana inslag har inte heller saknats i debatten här i dag. Ena stunden försöker man skrämma människor med att bron kommer att medföra en ohämmad massbilism, som kommer att ödelägga stora delar av Skåne. I nästa stund menar man att skattebetalarna kommer att få stå för projektet, eftersom trafikavgifterna -- eller trafikantavgifterna som de kallas i avtalet -- inte kommer att räcka. Men att Öresundsbron i själva verket är en enorm järnvägssatsning förtiger man, medvetet eller omedvetet. Mer än hälften av investeringen i Öresundsbron avser järnvägsdelen, men nära tre fjärdedelar av investeringen bedöms bli betald av vägtrafiken. Enbart en järnvägsförbindelse genom t.ex. en borrad tunnel skulle inte vara möjlig att finansiera. Det är en sanning som måste slås fast än en gång, inte minst mot bakgrund av den hittills förda debatten. Jag har i en tidning noterat att två ingenjörer redan år 1872 ville bygga en tunnelbana mellan Helsingborg och Helsingör. Enligt uppgift tillstyrkte stadsfullmäktige, men ingen ville betala, och så är det faktiskt alltjämt. Ingen bedömer det möjligt att klara tunnelalternativet finansiellt utan stora statliga subventioner. Elving Andersson har här i dag på ett mycket vårdslöst sätt bollat med siffrorna. Jag noterade att Elving Andersson talade om att projektet skulle kosta 40--50 miljarder. Jag vet inte varifrån han har hämtat de uppgifterna. Han talar om en regionalpolitisk satsning i Skåneregionen på 40--50 Samtidigt har Elving Andersson talat om att finansieringen med trafikantavgifter bara avser förbindelsen från kust till kust. För att klara anslutningarna skulle vi därutöver behöva ytterligare en mängd skattepengar. Antingen är Elving Andersson mycket dåligt påläst, trots ett intensivt utskottsarbete, eller så är det ett medvetet sätt att försöka vilseleda. Hela projektkostnaden täcks genom de trafikantavgifter som skall betalas, både för kust till kustförbindelsen och för anslutningsdelen. Men vad skulle det kosta skattebetalarna att bygga en anläggning enbart för järnvägstrafik? För det skulle krävas betydande belopp. Järnvägstrafiken subventioneras kraftigt i det här projektet. Ändå säger Viola Claesson att tågtrafiken enligt denna överenskommelse inte får gynnas. Järnvägstrafiken kommer alltså att främjas. Det gäller såväl den lokala och regionala som den långväga trafiken. Det sker dels genom den subvention som ligger i själva investeringskostnaden och den förhållandevis förmånliga avgiftskonstruktionen, dels genom de systemmässiga fördelar som järnvägen kan uppnå med en fast förbindelse. Möjligheterna att utveckla snabba lokal och regionaltåg är utmärkta, liksom förutsättningarna för internationell snabbtågstrafik. Effektiva pendeltåg mellan Köpenhamn och Malmö, med stopp vid Kastrup, tillgodoser bl.a. Med en utbyggd västkustbana och snabbtågsanpassning av södra stambanan kommer tåget att bli ett mycket konkurrenskraftigt färdmedel på längre avstånd, i synnerhet i en tid när trängseln i luften och på vägarna blir alltmer besvärande. London, Bryssel och Hamburg hamnar nu på betydligt bekvämare tågavstånd med det här broprojektet. Också för godstrafik på järnväg kan Öresundsbron få en mycket stor betydelse. Denna betydelse förstärks naturligtvis ytterligare när en fast förbindelse över Femer Bält kommer till stånd. Det ligger också i avtalets konstruktion att den danska regeringen förklarat sig beredd att arbeta för en sådan förbindelse. Fru talman! Miljöfrågorna kring fasta Öresundsförbindelser har varit föremål för mycket omfattande utredningsinsatser. Debatten har i den frågan varit mycket uppskruvad, så också i dag. Det har påståtts mycket skrämmande om asfalteringen av Skåne, att åkerjorden kommer att läggas igen, att Östersjön blir ett dött hav utan torskar och liv i övrigt och att stora jordbävningskatastrofer hotar. Vi har hört det tidigare här i debatten. Mycket annat skrämmande har också åberopats i sammanhanget, mycket att förtiga. Även om debatten enligt min mening ofta varit överdriven och ensidig tycker jag att det är värdefullt att den har förts. Det har tvingat regeringarna och de olika utredningarna att mycket noga överväga förbindelsens olika miljöaspekter. Det har medfört att stora summor för miljöåtgärder ingår i projektet. Låt mig med anledning av denna debatt konstatera följande. All mänsklig verksamhet innebär någon form av påverkan på miljön. Det kan gälla färjetrafik, biltrafik och flygtrafik. Det gäller också byggprojekt, oavsett om det nu råkar vara hus, broar, vägar, järnvägar eller kraftverk. Av det skälet har vi i Sverige en omfattande lagstiftning till skydd för miljön. Vi har på såväl svensk som dansk sida anlitat ett stort antal experter och vetenskapsmän för att att skaffa oss underlag om Öresundsbrons effekter på miljön, på vattnet, luften och i fråga om övriga naturresurser. På grundval av detta är det de svenska och danska regeringarnas bestämda uppfattning att det är möjligt att bygga och driva Öresundsbron så att miljöskador förebyggs. Den uppfattningen delas också av trafikutskottets majoritet. De möjligheterna skall självfallet tillvaratas. För att säkra att så sker kommer projektet -- på samma sätt som liknande projekt -- att underkastas gällande lagstiftning. När det detaljerade underlaget föreligger kommer en sedvanlig dialog mellan brokonsortiet och de svenska och danska myndigheterna att föras om den närmare utformningen av förbindelsen och de miljövillkor som måste ställas. Jag anser också att formerna för en fortlöpande övervakningen av miljöfrågorna i samband med projektet bör diskuteras med den danska regeringen. Ett exempel på en sådan övervakning kan vara den typ av internationell expertpanel som satts upp för Stora Bält-projektet. Det har oftast sagts, och med rätta, att trafiken är samhällets blodomlopp. Kommunikationer är en förutsättningen för samhällsutveckling och framsteg. Vår främsta utmaningen består i att förena kraven på goda kommunikationer med nödvändigheten att skapa ett renare trafiksystem med renare fordon. Denna uppgift skall vi fullfölja på det nationella och internationella planet. Sverige skall vara pådrivande. När vi talar om den framtida transportapparaten gör vi det från delvis olika utgångspunkter. Socialdemokratin bekänner sig till en trafikpolitik som innebär att varje transportslag skall utnyttjas där det bäst kommer till sin rätt. Trafiken skall betala sina kostnader samtidigt som kunden tillförsäkras valfrihet på transportmarknaden. Vi är i grunden utvecklingsoptimister. Erfarenheterna har lärt oss att tekniska framsteg efter hand övervinner samtidens bekymmer. Så kommer att ske -- och sker redan -- även inom transportsektorn. Vi får nya bränslen, effektivare framdrivningssystem och renare fordon. De kommer att kunna använda den befintliga infrastrukturen. Öresundsbron blir en del av vårt väg och järnvägssystem. Den blir också något mer, och är något mer, en symbol för vår vilja att integreras med övriga delar av Europa och ett bevis för vår vilja och kraft att överbygga gränser och ta oss över hinder som lagts i vår väg. Nu gäller det att övervinna den beslutsvånda som i decennier har blockerat den här frågan. Jag noterar att det här föreligger reservationer där man vill ha ytterligare överväganden, ytterligare förhandlingar och ytterligare material. Metoden känns igen. Skjut ifrån och undvik slutgiltigt beslut. Det vore förödande för tilltron till de demokratiska systemet om vi skulle gå den vägen. Jag tycker att Öresundsbron är ett fascinerande projekt som öppnar dörren till en ny spännande tid i ett nytt europeiskt landskap. Den skapar förutsättningar för ett högt utvecklat system för snabba järnvägstransporter på långa och korta distanser. Den stärker det nordiska samarbetet och fördjupar kontakterna mellan Sveriges och Danmarks folk på en gemensam arbets och bostadsmarknad. Utbildning, forskning, kultur och fritid kommer att utvecklas utifrån nya förutsättningar. Jag tycker att det finns skäl att diskutera denna bro utifrån den här optimistiska offensiva utgångspunkten. Låt oss blicka framåt, se möjligheterna och gripa tillfället. Låt oss därmed övervinna denna ängslan och räddhåga och låt oss utmana pessimismen och bygga för framtiden!